Herr talman! Det har flera gånger hänvisats till 1989 års handikapputredning från kammarens talarstol. Det är förståeligt att så görs -- de frågor som tas upp och de motioner som behandlas i betänkandet -- ett sextiotal -- är vad handikapputredningen har att behandla. Utredningen väntas snart vara klar, och slutbetänkandet väntas komma någon gång i februari--mars. Jag tolkar därför den uppläggning som socialutskottet har valt välvilligt, nämligen så att man då tänker ta den stora debatten om handikapp inför 1990-talet. Men några ord förtjänar att sägas nu. De handikappade är faktiskt välfärdens förlorare. I ett samhälle som blir mer och mer marknadsorienterat är det de svaga som kommer i kläm. Klyftorna växer. Det har sagts tidigare från talarstolen. De som kan ta för sig tar för sig alltmer, medan de som behöver hjälp av oss andra blir lidande. Skillnaderna är stora. De beror på var i Sverige man bor. Det är också skillnader mellan olika grupper av funktionshindrade. I Handikapp och välfärd?, står det faktiskt ett symboliskt frågetecken efter ''välfärd''. Man kan verkligen ifrågasätta välfärden. Det borde inte vara så -- riksdagen har beslutat om rättvis social omsorg och lika rätt till stöd åt de handikappade. Viljeinriktningen är klar, men ändå tvingas man konstatera att de som har drabbats av handikapp får alldeles för litet av den allmänna välfärden -- jag säger det trots att Jan Andersson här diskuterade den generella välfärden. Därför måste vi avstå en del av det vi har, vi som inte har drabbats av handikapp, till förmån för dem som är handikappade. Hur det skall gå till övervägs nu i utredningen. Jan Andersson berörde olika funderingar över lagstiftning och förde in ansvarsoch finansieringsprincipen. Allt det är under övervägande och uppe till debatt. De handikappade knyter stora förhoppningar till sittande utredning. Min förhoppning är att utredningen skall komma fram till goda förslag med skärpa i, så att de handikappade kommer att få de rättigheter som de så länge har väntat på. Nu till centerns reservation i det betänkande vi behandlar. Möjligheter för människor med funktionsnedsättning att påverka sin situation -- under 1980-talet har det alltmer kommit att framstå som en av handikappolitikens huvudfrågor. Det har gjorts stolta proklamationer, formulerade under 1970 och även under 1980-talet, såsom full delaktighet och lika villkor för alla. Det har gjort att de handikappade har blivit medvetna om gapet mellan dessa stolta proklamationer -- de mål som man har formulerat från olika talarstolar -- och den verklighet som de själva lever i. Jag märker själv, inte minst i dessa dagar, att man får betala mer för färdtjänsten och att taxorna höjs i skattereformens fotspår. Sådant gör att de handikappade verkligen kommer att känna att de inte kan påverka sin situation. Att kunna påverka sin situation -- det brukar kallas brukarinflytande -- är väsentligt. Därför tar vi upp de frågorna i en särskild reservation -- nr 3 -- vilken jag härmed ber att få yrka bifall till. Frågan om omsorgslagens personkrets har tidigare diskuterats i debatten. Jag yrkar alltså bara bifall till reservation 8. Vidare har vi hjälpmedel och översyn av huvudmannaskapsfrågan. Jag har läst proposition nr 14 som handlar om äldres och handikappades situation, och jag tycker att frågan verkligen är i behov av översyn. Gränserna är oklara. Skillnaderna är stora även på detta område, som t.ex. var man bor och i vilket landsting man tillhör. Jag yrkar därför bifall till reservation 16. Den sista reservationen jag vill yrka bifall till gäller bilstödet. Jag noterar, men med en välvillig tolkning, att utskottets tillkännagivande är positivt, dvs. att personkretsen skall vidgas utöver 49 årsgränsen. Utskottet anför att ur handikappolitisk synpunkt är den gränsen för snäv. När tillfälle ges skall man aktualisera en utvidgning. Vi har från centern i en partimotion, och även från enskilda centerriksdagsledamöter, tagit upp frågan om 49 årsgränsen. Vi tycker att det är ett positivt ställningstagande från utskottets sida. Däremot har jag i en enskild motion tillsammans med Marianne Andersson i Vårgårda bett om en översyn av regelsystemet när det gäller rätt till bilstöd. Det behövs faktiskt en översyn. Tillämpningen är olika vid olika försäkringskassor. Jag yrkar bifall till reservation 21.

Herr talman! Vi moderater ser givetvis fram emot handikapputredningens betänkande. Det lär väl inte dröja alltför länge innan den kommer. Då får vi förhoppningsvis ett brett underlag för en debatt som är mycket angelägen. Nu har också utredningen fått bättre förutsättningar att kunna arbeta sedan vi uppnådde en majoritet i utskottet om att ta bort de s.k. nolldirektiven. Det är värdefullt att vi har uppnått enighet i utskottet om bilstödet, dvs. att det även bör omfatta dem som är över 50 år. Den s.k. 49 årsgränsen är alldeles för snäv. Det är viktigt att personkretsen utvidgas. Apropå Barbro Sandbergs fråga vill jag understryka vikten av att de synpunkter som har redovisats i de motioner som ligger till grund för tillkännagivandet verkligen beaktas under beredningsarbetet. Slutligen har jag några synpunkter beträffande bidragsgivningen till handikapporganisationerna. Vi har som framgår av vår partimotion pekat på att statens handikappråd har fått en monopolställning som hårt har drabbat små handikappgrupper. Vi anser att full föreningsfrihet måste råda. Detta är viktigt för informationsspridningens skull. Det är därför angeläget att vi snarast får den översyn vi har pläderat för i vår partimotion. Med detta yrkar jag bifall till reservation 29, även om jag i övrigt stödjer hemställan i betänkandet och de reservationer där vi står med, dvs.

Fru talman! I detta betänkande behandlas vissa delar av familjepolitiken. Andra avsnitt behandlades den 30 maj. Det är därför svårt att diskutera en sammanhängande familjepolitik enbart utifrån detta betänkande. När det gäller t.ex. vårdnadsbidraget måste jag hänvisa till debatten i våras där huvuddelen av detta behandlades. I dag behandlar vi endast förändringen i statsbidraget. Vi moderater har en hel del reservationer i detta betänkande tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Dessa reservationer är viktiga därför att de syftar till att försöka skapa rättvisa i det rådande systemet. Vi har behandlat reservationerna flera gånger tidigare. Det har varit trögt att förmå socialdemokraterna att frångå sin uppfattning att det är politikerna som vet bäst och därför bör besluta i människors ställe. Det har visserligen blivit möjligt för föräldrar att bilda föräldrakooperativ, och nu har det kommit en proposition om personalkooperativ. Men det har varit oerhört trögt att skapa fler alternativ, och det har varit under stort motstånd som detta har kommit en bit på väg. Orättvisan när det gäller fördelningen av statsbidrag för olika omsorgsformer kvarstår. Kommunala daghem favoriseras, medan inga statsbidrag utgår till kyrkan eller deltidsdaghem i annan regi än kommunens. Men jag tänker inte återigen ta upp en diskussion om detta, eftersom det egentligen innebär att man endast skrapar litet grand på ytan på den socialdemokratiska familjepolitiken, som i grunden inte kan förändras i den riktning som vi moderater anser är nödvändigt. Socialdemokraternas ideologiska uppfattning hindrar nämligen detta. Politikerstyrning och monopol är utmärkande för deras uppfattning. Den 30 maj hade vi en debatt här i kammaren med anledning av betänkandet SoU 27 om vårdnadsbidraget, vars innehåll de tre borgerliga partierna var överens om. I en reservation, gemensam för centern och moderaterna, framhölls det att vi ville genomföra förslaget den 1 januari 1991, medan folkpartiet i en likalydande reservation begärde att regeringen skulle återkomma med förslag till finansiering utan att lägga fast tidpunkten för genomförandet. Vi moderater håller fast vid den här trepartimotionen och de principer som den bygger på. Vi ämnar återkomma under motionstiden, vilket framgår av reservation 2. Men vi vill nu gå vidare med trepartimotionen som grund för att arbeta vidare på att uppnå valfrihet och rättvisa för familjen i ännu större utsträckning. Vi har i trepartimotionen sagt att barnens situation skall stå i centrum. Förslaget skall bättre tillgodose familjens önskemål om ökad valfrihet. En större del av resurserna som ställs till förfogande för barnomsorg skall disponeras av föräldrarna själva. Detta och mycket annat återfinns i den motionen. Under den senaste tiden har det varit en ganska stor diskussion i massmedia om en fortsättning när det gäller dessa tankar. Det beror på de partistämmor som de borgerliga partierna skall ha i höst. Inom moderata samlingspartiet har vi lagt fram ett förslag till vår partistämma om hur vi skall gå vidare för att föra över beslutanderätten från politiker till föräldrar. Eftersom vårt förslag utgår från de principer som vi har lagt fast i trepartimotionen, uppstår det några frågetecken inför folkpartiets reservation i detta betänkande. Det har också uppstått en del frågetecken med anledning av den presskonferens som folkpartiet har haft om denna fråga. Därför vill jag ställa några frågor till Daniel Tarschys. Anser folkpartiet att 15 000 kr. per barn är en lagom dos rättvisa även i framtiden? Resten vill ju folkpartiet överlämna till kommunerna att fördela. Det blir ju fortfarande politikerna som skall bestämma vad föräldrar får välja. Varför tar folkpartiet ett steg framåt och två steg tillbaka när det gäller att skapa möjligheter för föräldrar att fatta egna beslut? Jag tycker att det vore sorgligt om folkpartiet skulle frångå det som vi tillsammans kom överens om i trepartimotionen om vårdnadsbidraget. Jag kanske kan få positiva svar på den frågan från Daniel Den proposition som vi förelägger vår partistämma innehåller idéer som skall diskuteras. Resultatet skall ligga till grund för vår framtida barnomsorgspolitik. Förslaget om vårdnadsbidrag, kombinerat med avdrag för styrkta barnomsorgskostnader, är ett steg i rätt riktning. Men nu gäller det att gå vidare, därför att orättvisan i barnomsorgen är så stor att flera och större steg måste tas med det snaraste. Vår utgångspunkt är att familjen skall bestämma över hur omsorgen om de egna barnen skall ordnas. Jag skall redovisa principerna bakom förslaget. Det allmännas stöd måste gå till barnet och inte till kommunen. Vi menar att principen skall genomföras successivt för barn som föds efter det att beslut har fattats. Barnomsorgsstödet skall vara skattepliktigt men kombineras med avdragsrätt, precis som vi har uttalat i trepartimotionen. Den skolförberedande verksamheten skall vara avgiftsfri, och kommunen skall ha ansvaret för den. Kommunerna skall även i fortsättningen ha en särskild skyldighet gentemot barn med särskilda behov. Föräldraförsäkringen skall gälla under barnets första tolv månader. Men vi vill höja garantibeloppet så att det motsvarar barnomsorgsstödet. Övergången till det nya systemet skall ske på så sätt att de föräldrar som redan har barn i den kommunala barnomsorgen skall kunna fortsätta med detta. Jag kan inte föreställa mig att socialdemokraterna i dag kommer att ha något positivt att säga om vår syn på barnomsorgen i framtiden. Eftersom det har tagit mycket lång tid att komma fram till de alternativ som vi har i dag, finns det väl inte något hopp om att det nuvarande regeringspartiet skall komma ur sina låsningar. Men däremot borde de borgerliga partierna ha en annorlunda syn eftersom vi tidigare var överens om att familjens möjlighet att styra sin egen tillvaro måste öka. Vi har också alltid tillsammans betonat nödvändigheten av alternativ till det offentliga utbudet. Denna samsyn som vi har framgår av alla gemensamma reservationer i dagens betänkande. Erfarenheter från hela världen visar att politisk styrning och monopol leder till köer, brant stigande kostnader och allt större orättvisor och bristande valfrihet för alla. Som en följd av detta kommer det nya löften och nya ursäkter för att löftena inte kan hållas. I det moderata samhället får alla del av barnomsorgsstödet. Vi tror att föräldrarna vet bäst vad som är bra för familjen. Fru talman! För att spara kammarens tid yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Herr talman! Vi närmar oss nu det magiska året 1991. Det var ju då som vi skulle ha full behovstäckning inom barnomsorgen enligt det beslut som riksdagen fattade under år 1985. Jag tycker att det är oerhört tragiskt att det inte har gått att nå det målet, utan att vi fortfarande har ca Det är ju inte brist på pengar som har lett till det här resultatet. Ser man på vad staten har tagit in i barnomsorgsavgifter de senaste tre åren och vad staten har gett ut i statsbidrag till kommunerna, finner man att staten har tagit in närmare 5 miljarder kronor mera än vad den har gett ut. De 5 miljarderna hade räckt gott och väl till statsbidrag till 50 000 barnomsorgsplatser under tre år. Klingvall: Vart har de 5 miljarder som staten tagit in i barnomsorgsavgifter men inte betalat ut till barnomsorg tagit vägen? Jag vill gärna ställa också en annan fråga till socialdemokraterna. Det system som ni tänker er för barnomsorgen går ju ut på att fram till det att barnen är 18 månader utbetalas föräldrapenning och att från det att barnen är 18 månader skall det finnas plats i den kommunala barnomsorgen. Jag undrar följande: Är det er mening att det inte skall finnas någon plats i den kommunala barnomsorgen för barn under 18 månader, dvs. att alla föräldrar med barn under 18 månader skall vara hemma? Föräldrapenningen kan visserligen delas och sparas, men i alla de planer från socialdemokratisk sida om utbyggnad av barnomsorgen som jag har sett har man beräknat behoven efter hur många barn som är över 18 månader. Man har aldrig talat om behoven av barnomsorg för barn som är under 18 månader. Jag vill därför ställa frågan: Är det er mening att alla barn skall vårdas i hemmet av endera föräldern eller av båda sina föräldrar fram till det att de blir 18 månader? Eller hur har ni annars tänkt att barnomsorgen skall fungera för barn under 18 månader? Herr talman! Det värmde mitt hjärta att höra Ingrid Hemmingsson försvara trepartiuppgörelsen om vårdnadsbidraget. Min förhoppning är att moderaterna kommer att fortsätta att stå fast vid det förslag som de tre partierna gick fram med i valet 1988, som sedan har upprepats i motioner till riksdagen och som återfinns i en reservation vid det betänkande som vi nu diskuterar. Jag vill erinra Ingrid Hemmingsson om att det i detta gemensamma förslag ingår som en väsentlig punkt att barnomsorgen skall byggas ut till full behovstäckning. Vi var när vi utformade det förslaget överens om att man skulle bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning, att det alltså skulle finnas tillgång till barnomsorg för alla barn vars föräldrar så önskar och att detta skulle åstadkommas med hjälp av ett offentligt stimulanssystem. Ingrid Hemmingsson ställer till mig frågan: Räcker det verkligen att ge föräldrarna 15 000 kr.? Skall politikerna bestämma över alla andra pengar? Nej, det räcker inte, och det var heller aldrig tanken i det gemensamma trepartiförslaget. Där är ju grundidén den att man skall ha ett vårdnadsbidrag om 15 000 kr. och att det skall finnas tillgång till en barnomsorg som skall vara valfri för den enskilde föräldern. Tanken i detta förslag har hela tiden varit att det skall vara möjligt för föräldrarna att säga: Vi föredrar privat barnomsorg, alternativ barnomsorg, ideell barnomsorg eller barnomsorg i något religiöst samfunds regi. Statsbidragen och -- får man väl också anta -- de kommunala bidragen skall då kunna användas för den barnomsorgen. Det handlar alltså inte alls om att frånrycka föräldrarna inflytande över de pengar som går ut som statliga eller kommunala bidrag till barnomsorgen. Det har aldrig varit tanken i det borgerliga förslaget, och jag hoppas att det inte heller är Ingrid Hemmingssons tanke. Men varför har vi då från folkpartiets sida gått emot tanken på att ta bort allt offentligt stöd till barnomsorgen och ge alla pengar till föräldrarna? Anledningen härtill är den att om man följer den linje som har föreslagits inom moderata samlingspartiet, uppstår nya och mycket besvärande marginal och tröskeleffekter för kvinnors förvärvsarbete. För närvarande kostar en plats i barnomsorgen på daghem kanske 75 000 kr. per år. Jag är övertygad om att det går att genom utveckling på olika sätt pressa kostnaderna för barnomsorgen, men vi kommer inte ifrån att det kommer att kosta mycket pengar att bereda ett barn plats i högkvalitativ vård.

Hemmingsson, skulle finna det olönsamt med den modell som moderata samlingspartiet nu har föreslagit, och det skulle innebära ett stort bakslag för kvinnors möjlighet att arbeta om de så önskar och även för samhällets möjligheter att få de oerhört värdefulla tjänster som kvinnor gör i förvärvslivet. Hur skall det gå med skolan, med äldreomsorgen, med handeln och med alla de andra områden där kvinnor i dag gör oerhört värdefulla och nödvändiga samhällsinsatser, om man försöker spärra ut småbarnsmammorna från arbetsmarknaden? Jag hoppas att moderata samlingspartiet skall ta sig en ny funderare på det här förslaget innan man på sin stämma lägger fast sin fortsatta politik.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

Herr talman! Jag har indirekt fått svar av Daniel Tarschys på min fråga om han tyckte att de 15 000 kr. som anges i trepartimotionen är det belopp som främjar rättvisa och valfrihet. Såvitt jag förstår tycker Daniel Tarschys att det är det belopp som kan ges till den som stannar hemma och vårdar barn och att resten av pengarna kan delas ut i form av kommunala bidrag. Jag anser att folkpartiet här har gjort ett stort tankefel. Daniel Tarschys menade att kvinnorna inte skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden. Men det är fel av folkpartiet att tro att kvinnor inte kan fatta egna beslut, att de måste styras för att komma ut på arbetsmarknaden. Jag tycker att man undervärderar kvinnorna. Ändå brukar folkpartiet tala till förmån för dem. Principen i vår vårdnadsbidragmotion är inte att vi har låst oss fast vid 15 000 kr. i bidrag för all framtid. Det beloppet innebär inte fullständig valfrihet och rättvisa. I vår motion står faktiskt att varje barnfamilj skall ges möjlighet att ordna barnomsorgen på det sätt man själv önskar. Därför bör en större del av de resurser som står till förfogande disponeras av föräldrarna själva. Det är dit vi vill komma. Vad folkpartiet föreslår innebär enligt vår mening en mycket begränsad valfrihet. Det gäller att gå längre så att stödet ges till barnen. Jag tror att folkpartiet har fastnat i den socialdemokratiska fällan. Socialdemokraterna anser att en individs värde för samhället bara kan beräknas och mätas i förvärvsarbete. Dit räknas inte vård av egna barn. Det möjliggör inte för en familj att själv bestämma om vården av barnen. Man kan nämligen inte själv bestämma hur länge man skall vara hemma för att vårda sina barn. En begränsning i förslaget är att man inte vill ge samma stöd till dem som vårdar egna barn som till dem som vårdar andras barn. Det är enligt min mening ett mycket konstigt synsätt. Daniel Tarschys säger att vårt förslag innebär att det inte lönar sig att arbeta. Vad är det för kameralt tänkande? Vårt förslag medför att föräldrarna själva kan göra en mängd kalkyler. I dessa kalkyler ingår många olika delar, bl.a. många som inte kan mätas i pengar.

Herr talman! Det känns litet konstigt att stå här och plädera för det borgerliga förslaget, Ingrid Hemmingsson. Låt mig upprepa vad jag sade om det. 15 000 kr. får föräldrarna i handen, och med de pengarna kan de göra vad som helst. Därutöver gäller att föräldrarna har rätt att välja mellan alla olika tänkbara former av barnomsorg. Statsbidrag och kommunala bidrag skall följa barnet i den omsorg de väljer. Det är det som menas att vi vill ha ett statsbidrag som är neutralt i förhållande till huvudman. Det är en grundtanke i det borgerliga förslaget, Ingrid Hemmingsson, att föräldrarna själva skall kunna välja mellan olika former av omsorg. Ingrid Hemmingsson beskyller mig för kameralt tänkande. Låt mig då ge henne ett kameralt räkneexempel, som hon kan fundera över. Vi har en tvåbarnsfamilj, och frågan är om hustrun skall återvända till förvärvsarbete efter det andra barnets födelse. Vi säger att en barnomsorgsplats kostar oss 60 000 kr., vilket är en mycket låg kostnad. Då gäller att hustrun måste tjäna minst 120 000 kr. för att få ett enda öre över sedan kostnaderna för barnomsorgen är betalda. Det är ganska många i dagens Sverige som inte tjänar 10 000 kr. per månad, särskilt om de, som många småbarnsföräldrar gör, föredrar att arbeta deltid. I själva verket är det ganska få tvåbarnsmammor som har inkomster på 120 000--140 000 kr. De mammor som i den här situationen har inkomster på mindre än 120 000 kr. är i praktiken tvingade att välja att stanna hemma med barnen, om de inte vill betala för ''nöjet'' att gå ut och förvärvsarbeta. Det är, menar jag, något som minskar valfriheten. Därför innebär det moderata förslaget en gigantisk kvinnofälla. Det innebär också en risk för att samhällets vård, omsorg och utbildning samt mycket annat undandras en hel mängd värdefull arbetskraft. Det gör i sin tur att det med den politiken uppstår köer och elände på många håll i samhället. Jag vill att Ingrid Hemmingsson grunnar över detta kamerala exempel och kanske erkänner att det nog inte skadar med litet kameralt tänkande. Var och en är så att säga sin egen familjekamrer. Det gäller att se över inkomster och utgifter i det egna hushållet. Om man får en så hög nota för barnomsorgen som moderatena är beredda att ge, då kommer valet att styras i en viss rikting och det blir inte valfrihet för de enskilda familjerna.
Herr talman! Vi står fast vid principerna i trepartimotionen. Dessa principer vill inte Daniel Tarschys tala om i dag. Han har nämligen tagit ett steg tillbaka och vill inte skapa rättvisa och valfrihet för alla människor vare sig de väljer att förvärvsarbeta eller stanna hemma för vård av barn. Som kommentar till Daniel Tarschys räkneexempel rörande en tvåbarnsfamilj vill jag säga att människor är mycket olika. Vårt förslag, som fördelar barnomsorgsstödet till alla, gör att det finns utrymme för barnfamiljerna att göra ett antal kalkyler och se vad som är bäst för dem. Människor kommer att finna egna lösningar. Ingen familj är lik den andra. Daniel Tarschys tycks utgå från att småbarnsfamiljer är något alldeles extra, ett särskilt folkslag med gemensamt tyckande. Så är det ju inte. Småbarnsförälder är man under en ganska kort del av sitt liv. Människor gör i dag stora ekonomiska uppoffringar för att kunna stanna hemma hos sina barn. Men folkpartiet vill tydligen inte att de barnföräldrar som vill vara hemma hos sina barn skall få vara det. Den del av kalkylen som inte kan mätas i pengar och som varje familj måste få göra, bortser man från. Folkpartiet är fast i tänkandet att det stora värdet för en familj är att båda föräldrarna förvärvsarbetar. Jag vill än en gång påpeka att folkpartiet undervärderar kvinnors förmåga att kunna fatta egna beslut. Därför tycker folkpartiet att det är rättvist att den hemmavarande föräldern får 15 000 kr. i bidrag, samtidigt som man vill styra kvinnorna att inte stanna hemma och vårda sina barn. Däremot går det bra att vårda andras barn -- det räknas. Det är på den punkten man gör fel. Jag upprepar att vi står fast vid principerna i trepartimotionen. Skillnaden mellan oss och folkpartiet är att vi vill ge rättvisa åt alla, och därför fördelar vi barnomsorgsstödet på det sätt som vi gör. Folkpartiet har fastnat i det socialdemokratiska tänkandet, som utgår från dagens offentliga sektor och de kostnader och alternativ som gäller. Enligt vår mening handlar det om att tänka fritt och framåt i den här frågan. Jag är övertygad om att det inte är sista gången som vi diskuterar detta här i kammaren utan att vi kommer att göra det många fler gånger. Jag hoppas verkligen att Daniel Tarschys och folkpartiet tänker om. Vi är ju ense om så många olika principer. Jag medger att folkpartiets förslag innebär valfrihet, men den gäller bara för de människor som går ut och förvärvsarbetar enligt politikernas önskan.
Herr talman! Det känns egendomligt att jag står här och försvarar det borgerliga förslaget och får en skur av ovett mot mig för att jag tydligen är både förtryckare och förtrampare, socialist och allt möjligt annat. Det är trots allt det förslag som vi har varit överens om och som moderaterna, såvitt jag förstår, kommer att rösta för om en stund. Så förfärligt förtryckande, förtrampande och socialistisk kan jag väl ändå inte vara. Jag har inte tagit något steg tillbaka alls. Jag håller benhårt fast vid vårt förslag. Den enda förändring som har skett, Ingrid Hemmingsson, från tidigare ståndpunkter är att vi inte anser att förslaget kan genomföras utan finansiering. Såvitt jag vet har inte heller moderaterna anvisat någon finansiering. På den punkten är vi alltså lika goda kålsupare. Återigen: Gör, Ingrid Hemmingsson, förnyade studier av det här förslaget så tror jag att ni kommer att upptäcka hur klokt det i själva verket är att lägga upp stödet till barnfamiljerna på det vis som har skisserats i det borgerliga förslaget. Jag noterar att Ingrid Hemmingsson inte har någon riktigt bra kommentar till mitt räkneexempel. Vi har alltså mamman som står inför valet att arbeta eller inte. Hon upptäcker att det kostar 120 000 kr. att få en billig barnomsorg för barnen. Det är inte den dyraste eller inte ens den genomsnittliga barnomsorgen på dagis utan en billig barnomsorg, och den kostar 60 000 kr. Då måste mamman tjäna 120 000 kr. för att det skall gå ihop. Det är ganska många kvinnor som inte tjänar så mycket. För dem innebär den moderata lösningen inte någon riktig valfrihet. Jag ser inte det minsta ner på dem som bestämmer sig för att stanna hemma till stora uppoffringar, som Ingrid Hemmingsson säger. Tvärtom har jag största respekt för dem som fattar det beslutet. Det är ju meningen med det gemensamma borgerliga förslaget att man skall underlätta för de familjer som så önskar att själva ta hand om sina barn. Man ger dem 15 000 kr. mer än vad de får med dagens socialdemokratiska system. Det är ett steg på vägen att ge föräldrarna större möjligheter att välja. Däremot innebär det borgerliga förslaget inte att man skall ge en lön för den som stannar hemma, en lika hög ersättning som samhället ger för att stödja barnomsorgen. Att samhället stödjer barnomsorgen har att göra med att stödet till barnomsorgen är en förutsättning för förvärvsarbete och leder till att hela samhällsekonomin kan blomstra. Jag skulle, herr talman, livligt vilja uppmana moderaterna att tänka ett varv till, fundera litet mer på klokheten i det borgerliga förslaget och stå fast vid det förslaget i stället för att kasta över ända vissa grundläggande principer som finns i förslaget.

Herr talman! Nu diskuterar vi barnomsorgen igen. Den diskuteras ständigt också i massmedia. Det är ju inte så underligt, för de flesta människor har en relation till den: Antingen har de egna barn eller vänner eller närstående som har bekymmer för sina barn, inte minst när det gäller barnomsorgen. Barnomsorgen är en politiskt central fråga och också en personligt central fråga. Hur den utformas bestämmer för lång tid framåt samhällets utveckling. Det måste vara så att föräldrarna vet att barnen har det bra när de arbetar utanför hemmet. En barnomsorg värd namnet måste också göra det möjligt för föräldrar att stanna hemma eller förkorta sin arbetsdag. I samhällets planering måste barnomsorgen placeras centralt. Placeras något annat där, t.ex. bruttonationalprodukt eller näringsliv, tenderar barnomsorgen att hamna i periferin. Den enskilda människans behov av tidsutrymme för vård av och omsorg om de egna barnen är illa tillgodosett i den socialdemokratiska familjepolitiken. Här behövs en helt ny inriktning där möjligheterna till en kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar blir reella och där möjligheterna att verkligen vara förälder säkras. De sociala följderna av en sådan inriktning skulle säkert mycket snart kunna avläsas i form av både tryggare och mera harmoniska barn. Dessutom finns det en klyfta i samhället. Den klyftan kan ingen undgå att märka, nämligen att vissa föräldrar är mycket väl tillgodosedda när det gäller att förverkliga föräldraskap präglat av trygghet, stabilitet, mångsidighet och upplevelser samt gemensamma glädjeämnen. Det är faktorer som samverkar till att skapa en miljö för barnen som också ger en god start i livet. Samtidigt finns det barn som från mycket tidiga år får finna sig i alltför långa vistelser på daghem, en snålt tillmätt tid att vara tillsammans med en trött mamma eller pappa samt bristande stimulans och omväxling på fritiden. Där har den socialdemokratiska modellen ingen lösning. För att familjerna själva skall kunna välja vilken omsorgsform som passar bäst för deras barn föreslår vi i centern i vårt nya partiprogram, som skall diskuteras på vår extra stämma om någon vecka, att det statliga stödet till barnomsorgen skall utgå till alla förskolebarn. Det skall vara lika för alla barn. Det här vårdnadsbidraget, eller om man så vill barnomsorgsbidraget, skall vara beskattat med rätt att dra av kostnaderna för barnomsorgen. Inför valrörelsen 1988 -- det har diskuterats tidigare i denna debatt -- stod moderater, folkpartister och centerpartister enade bakom ett gemensamt förslag i familjepolitiken. Det var ett förslag där man kombinerade ökad valfrihet för enskilda familjer med ökad rättvisa i fråga om fördelning av de statliga subventionerna till barnomsorgen. Socialdemokraterna stod länge tomhänta, men i valrörelsens elfte timme tvingades man till en nödvändig motoffensiv. Det som framställdes som ett vallöfte från socialdemokraternas sida, nämligen att bygga ut föräldraförsäkringen, visade det sig efter ett tag vara en målsättning. Nu är den ytterligare skjuten in i framtiden. Vårt förslag om en rättvisare fördelning av de statliga pengarna till barnomsorgen direkt till föräldrarna är ingenting annat än en vidareutveckling av det förslag som de borgerliga partierna enade sig om inför förra valet. Familjepolitiken är och förblir ett centralt område för samhället och för den enskilde. Vi har sett att när familjepolitiken har slagit slint och inte tillräcklig hänsyn har tagits till villkoren för att stödja och stötta familjerna så att valfriheten kan öka, inte bara på papperet utan i verkligheten, har det ofrånkomligen gått ut över den svagaste parten, barnen. Här behövs en helt ny inriktning. Enligt vad som står i den gemensamma reservationen från folkpartiet, moderaterna, centern och miljöpartiet måste det nuvarande statsbidragssystemet, så länge det finns kvar, ha en sådan utformning att föräldrarna kan välja mellan olika alternativ i barnomsorgen. Statsbidraget skall vara neutralt för alla barnomsorgsformer oavsett huvudman, och familjedaghem och deltidsförskola får inte diskrimineras. På det sättet skulle det bli betydligt lättare att nå full behovstäckning i barnomsorgen. Vi anser vidare att kommunerna skall vara skyldiga att i barnomsorgsplaneringen uppta alla alternativa barnomsorgsformer som uppfyller de kvalitetskrav som alltid måste ställas. Det måste också vara möjligt för kommuner som det vill att ge ersättning till dagbarnvårdare även för vård av egna barn. Slutligen måste också svenska kyrkan få statsbidrag. Det är ett problem som ännu är olöst. Kyrkan måste få statsbidrag på samma villkor som muslimer, mosaiska trosbekännare, katolska församlingar, frikyrkor och ideella organisationer. Där har vi från moderaterna, folkpartiet och centern en gemensam reservation. Behovet av och kraven på alternativ inom barnomsorgen har ökat. Föräldrars och barns rätt samt vår anpassning till Europa stärker denna tendens. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ulla Tillander: Hur kommer taxan till ett vanligt daghem att se ut när centerpartiets förslag är genomfört? I dag har vi ett statsbidrag på ungefär 30 000 kr. per daghemsplats. Er tanke är alltså att statsbidragen skall slås ihop och delas ut lika för alla, till samtliga barn. Vad innebär det för taxan för en daghemsplats? Kan man räkna med att det blir 30 000 kr. plus det som föräldrarna betalar i dag, vilket kanske kan vara 10 000 kr. eller mer beroende på kommunens system, alltså sammanlagt 40 000 eller 45 000 kr. för en daghemsplats? Har ni möjligen tänkt något annat om hur daghemstaxan kommer att bli med ert system genomfört?

Herr talman! Det kan vara lika svårt att i dag ge ett svar om den exakta taxan som det var att ge ett svar då vi kom överens om alternativet 15 000 kr. per barn och år. Men vi är faktiskt lika övertygade i dag som vi då var om att antalet alternativ kommer att öka och om att konkurrensen kommer att bli större. Därmed kommer också en mängd alternativ att stå till buds som förmodligen även är billigare vad gäller utformningen. Daniel Tarschys -- och det gäller kanske folkpartiet i övrigt -- har, inte minst under den senaste tiden, angripit oss i centern för att vi vidareutvecklar de idéer om vårdnadsbidrag som vi var överens om. Det föreligger, som Ingrid Hemmingsson har understrukit tidigare i debatten, ingen skillnad när det gäller principerna, bortsett från det faktum att vi vill gå vidare här och utöka valfriheten. Nu vill Daniel Tarschys framställa det så, att vi skulle göra avsteg från den princip som vi gemensamt var eniga om. Men egentligen är det folkpartiet som redan har gjort avsteg från den tidigare gemensamma linjen. Motivet för vår gemensamma plattform 1988 i familjepolitiken var just dels att vi skulle få fram en minsta gemensamma nämnare som man sedan, naturligtvis, kunde bygga vidare på, dels att barnomsorgsfrågan -- det handlar då om en orättvis fördelning till Sveriges barnfamiljer -- äntligen och snabbt efter en borgerlig valseger skulle få en lösning. Daniel Tarschys framställer detta med daghemstaxorna som ett problem. Men ett problem som Daniel Tarschys borde ägna betydligt mera tid åt är vad som kommer att inträffa för barnfamiljernas del fr.o.m. 1991, då skattereformen är genomförd, vad det kommer att innebära i form av ökade kostnader -- höjda hyror och högre avgifter. Det gäller alltså inte minst barnfamiljerna, vilkas situation definitivt kommer att påverkas. Sedan agerar Daniel Tarschys, det framgår också nu i repliken till mig, som om det första steget beträffande förslaget om 15 000 kr. skulle vara en slutpunkt. I själva verket var det från vår sida en inledning. Det var det viktiga -- för det är väl ändå inte så, att dessa 15 000 kr. skall stå kvar för alltid?
Herr talman! Jag ställde en mycket stillsam fråga till Ulla Tillander. Jag tolkar hennes svar så, att daghemstaxan ändå går upp med de 30 000 kr. som faller bort i statsbidrag. Om man lägger de 30 000 kronorna till vad föräldrarna betalar i dag, 10 000-- Jag bestrider inte alls att man kan kalla både centerns och moderaternas modell för en vidare utveckling av vårdnadsbidraget. Självfallet är det väldigt trevligt för föräldrarna att få mera pengar i handen. Det vill jag alltså inte på något sätt bestrida. Men det som jag menar är en komplikation med båda förslagen, i varierande grad, är att det blir väldigt höga avgifter för barnomsorgen och att de höga avgifterna kan fungera som en tröskel som det är omöjligt, eller åtminstone svårt, att ta sig över för de föräldrar som vill arbeta. Det gäller i hög grad det moderata förslaget och i mindre utsträckning centerpartiets förslag. Men när det gäller båda förslagen är det trots allt en nackdel att man kommer upp i väldigt höga barnomsorgstaxor. Självfallet skall fördelar och nackdelar med förslagen vägas mot varandra. Jag menar dock att nackdelen med en hög taxa är så pass allvarlig att även centerpartiet skulle göra klokt i att fundera över om inte det gemensamma förslaget trots allt vore bättre.
Herr talman! Vad som märks i den ton som Daniel Tarschys har presterat i de senaste debatterna här i kammaren är faktiskt det faktum att när kritiken gäller t.ex. centerpartiet tar Daniel Tarschys gärna till storsläggan. Men när kritiken gäller socialdemokraterna använder Daniel Tarschys sig numera av ett betydligt lägre tonläge. Dessutom intar han då en mera överslätande attityd. Jag kan förstå att Daniel Tarschys inte vill uppmärksamma konsekvenserna av de förslag som folkpartiet har varit med om att genomföra. Daniel Tarschys vill helst lägga dimridåer i det avseendet. Det gäller då också vad det får till följd inte minst för barnfamiljerna. Genom överenskommelsen med socialdemokraterna har man faktiskt, och då inte bara när det gäller skatteuppgörelsen utan också när det gäller barnomsorgen, manövrerat så, att införandet av vårdnadsbidrag flyttas till en diffus framtid. Avgörande här kommer också att vara om socialdemokraterna anser tiden vara inne för en sådan åtgärd. Men att se socialdemokraterna som tillskyndare av vårdnadsbidrag är väl ändå att sätta bocken till trädgårdsmästare. När det gäller folkpartiets familjepolitik är läget följande: Socialdemokraterna har villkorat införandet av föräldraförsäkringen -- när ekonomin blir bättre skall föräldraförsäkringen införas. Och folkpartiet har villkorat införandet av vårdnadsbidrag -- när ekonomin blir bättre skall vårdnadsbidrag införas. Men så länge ekonomin är dålig i Sverige står socialdemokraterna och folkpartiet på samma ståndpunkt. De slår alltså följe med varandra. Men om ekonomin skulle bli bättre, går de förmodligen skilda vägar igen. Slutsatsen är alltså att här gäller det enighet mellan socialdemokraterna och folkpartiet om att man just nu inte skall införa vare sig vårdnadsbidrag eller föräldraförsäkring.

Herr talman! Jag måste säga att det är beklämmande att lyssna på den här debatten. Även om ni borgerliga inte kan vara överens om vad ni är eniga om -- om vem som står kvar vid vad eller vem som har ändrat vad -- kan ni väl göra upp om det någon annanstans. Situationen inom barnomsorgen i vårt land är i dag, tycker jag, så pass allvarlig att vi borde kunna hålla oss till verkligheten. Ni talar om eventuella gemensamma borgerliga förslag. Men det enda som ni har gemensamt, såvitt jag förstår, är att ni inte har tänkt finansiera det hela och att det ni eventuellt tänker göra ensamma, tillsammans eller kanske i någon annan ny konstellation efter valet ligger i framtiden. Det gäller alltså i framtiden -- när det finns pengar, när ekonomin tillåter detta. Hur det skall gå till att få en situation där ekonomin är sådan att det går att bygga ut barnomsorgen vet inte jag. Jag kan inte heller se hur ni skall komma dithän. Verkligheten i dag är långt ifrån fattade tjusiga beslut om full behovstäckning år 1991. Men den är också långt ifrån beslut och intentioner som gällt kvaliteten i barnomsorgen. I de motioner som vi i vänsterpartiet har skrivit och som finns med i det här betänkandet säger vi att vi vill åstadkomma full behovstäckning. Vi inser dock att det inte är möjligt att åstadkomma detta till år 1991. Därför vill vi ha en ny planperiod. Vad vi vill ha är en lagstiftning om att man faktiskt måste åstadkomma full behovstäckning. De pengar som staten har tagit in i form av barnomsorgsavgifter och som inte har gått till barnomsorgen -- Daniel Tarschys har rätt när han säger att det är många miljarder som borde ha gått till barnomsorgen -- tycker vi skall gå till barnomsorgen. Dessutom tycker vi att man kan ta in mera pengar. Sedan vill vi behålla kvalitetskraven inom barnomsorgen. De normer som finns om gruppstorlekar skall faktiskt följas. Det skall finnas personal inom barnomsorgen, så att det över huvud taget kan finnas en sådan verksamhet. Det innebär att det inte skall vara för stora grupper och att man skall satsa på utbildning vad gäller personalen, så att det blir en enhetlig utbildning, en förskollärarutbildning. De som inte har sådan utbildning i dag skall få utbilda sig på betald arbetstid. Vi tror att det skulle vara attraktivt för den personal som i dag finns inom barnomsorgen men som är på väg att sluta. Alla dessa motioner föreslås naturligtvis bli avslagna. De har inte blivit avslagna i tiden, de är aktuellare nu än någonsin. Men majoriteten i utskottet har valt att avstyrka motionerna med hänvisning till, åtminstone vad gäller utbyggnadstakten, att man tror att kommunerna kommer att lösa detta i alla fall. Man redovisar siffror som är över hövan optimistiska, skulle jag vilja säga. I många kommuner har det skett en katastrofal försämring inom barnomsorgen. Man försöker att lösa problemet med utbyggnadstakten genom att säga att man skall ha full utbyggnad år 1991 till alla barn över ett och ett halvt år, såsom beslutet är fattat. Sedan inför man kommunala regler som säger att barn under ett och ett halvt år inte skall få någon barnomsorg över huvud taget. I min kommun, Värmdö, har man gjort på det sättet. Jag vet att man har gjort så i flera kommuner. Man får loss platser att ge till de äldre barnen, men hur har man tänkt sig lösningen för de mindre barnen? När jag ställde den frågan i min socialnämnd och hänvisade till att föräldraförsäkringen faktiskt inte är utbyggd fick jag till svar: Nej, vi vet det, men det är inte vi som har fattat det beslutet. Alla har dessutom inte en föräldrapenning som man kan leva på. Det innebär att de föräldrar som inte får barnomsorg måste leva på socialbidrag. Det kan knappast vara en bra lösning, varken för föräldrarna eller barnen. Man överinskriver konsekvent i kommunerna i dag. Man tillsätter inte vakanta tjänster och man ser till att inte ha vikarier vid sjukskrivningar och liknande. Man skapar situationer ute på barnstugorna som innebär att skyddsombuden överväger att stänga barnomsorgen så fort en i personalen blir sjuk. Detta kan knappast vara en bra utveckling för barnomsorgen. Man tillskapar någon form av happy hours, ungefär som på krogen. Man säger: Har ni barnen här kortare tid, mellan klockan nio och fyra, går det bra. Då kan ni få litet lägre taxa också. Man tillskapar någon form av barnpassning och säger att kvaliteten inte är så hög, men man har åtminstone en vuxen som ser till dessa barn under ett par timmar när man annars inte har personal. Det kan ni också få betala mindre för. I många familjer har man börjat arbeta skift mot varandra för att undvika dålig barnomsorg. Jag fick höra häromdagen att man i Göteborg, vid Volvo, har skapat en särskild barack för barnen, så att de skall slippa sitta i bilen och vänta under den halvtimme då föräldrarna löser av varandra mellan skiften. Vi är tillbaka till en barnomsorgssituation som man inte trodde skulle vara möjlig i dagens Sverige. Detta pågår medan ni pratar om hur eventuella lösningar kan se ut i en eventuell framtid, vid en eventuell borgerlig valseger, om man eventuellt kan komma överens om en gemensam lösning. Socialdemokraterna visar siffror som är luft, anser jag, och har förhoppningar som inte stämmer överens med verkligheten. Jag tycker att det är beklämmande att man i en sådan här situation inte kan tala rent ut och säga: Vi skall tillgodose det beslut som vi har fattat om en fullt utbyggd barnomsorg. Vi skall lagstifta om det. Bengt Lindqvist svarade i förra veckan på en fråga om detta. Han sade: Nej, vi tycker inte att vi skall lagstifta, för det ger fel signaler till kommunerna. Då tar de inte sitt eget ansvar. Men det är ett sätt att komma runt det hela. Det man gör i dag genom att inte lagstifta är att se till att många kommuner slipper ifrån detta ansvar. Vi vet vilka detta går ut över. Det går ut över föräldrarna, över barnen och över framför allt de ensamstående kvinnorna. Vad finns det för recept för dem? Jo, att vara hemma och lyfta socialhjälp, i en alltmer ansträngd kommunal ekonomi dessutom. Det är en ekvation som inte går ihop. Samtliga partier borde faktiskt besinna vad de håller på med i den här frågan. Det är ett tillbakasträvande som jag inte trodde att jag skulle behöva vara med om. Jag vill också säga något om en annan av våra motioner. Den handlar om den samiska barnomsorgen. Den motionen har också avstyrkts av utskottsmajoriteten, som hänvisar till samerättsutredningen. Det är mycket befängt och helt poänglöst att göra det, för den utredningen har över huvud taget inte den här frågan i sina direktiv. Det vi har tagit upp i motionen är att vi vill att sameskolstyrelsen, som nu finns, skall vara det organ som skall kanalisera de pengar som behövs för att samerna skall få en bra barnomsorg. De skall själva ta hand om och styra detta. Detta är ett krav som människor som har utrett frågan har lagt fram, fastän regeringen inte har följt utredningens förslag. Det är väl förankrat, och det är mycket märkligt att man inte alls bemöter förslaget på något annat sätt än man har gjort. Jag vill med detta yrka bifall till den reservation som jag tycker är den centrala i detta betänkande. Det är nr 11, som handlar om full behovstäckning för barnomsorgen.

Herr talman! När Gudrun Schyman tog till orda använde hon en litet överseende ton och sade att det var beklämmande att lyssna till oss som vill tala om framtiden och att vi skall göra upp någon annanstans. Det påståendet kommer från alldeles fel håll när det kommer från vänsterpartiet. Är det något partis åsikter som förlorar mark, så är det vänsterpartiets. Det Gudrun Schyman pläderar för är planekonomi och politikerstyrning. Vi vet ju vad det leder till. Det leder till brister och köer. Jag tycker att Gudrun Schyman verkligen har undervärderat svenska folket när hon talar så föraktfullt om att vi vill ge familjerna en större valfrihet. Det är familjen som skall bestämma. Gudrun Schyman är av en helt annan åsikt. Ni har ingenting att erbjuda föräldrarna i vårt land. Er politik är fullständigt passé, inte bara i Sverige, utan i ännu högre grad i övriga Europa. Naturligtvis kommer det att gå upp för er vid valet. Gudrun Schyman talar om en eventuell framtid för våra åsikter. Jag garanterar att det är vi som har framtiden i våra händer. Svenska folket börjar reagera. Man vill besluta själv, man vill inte överlämna besluten till politikerna. Sedan har vi frågan om att se till att alla får en fullgod barnomsorg. Ja, vi vill verkligen se till att alla får en fullgod barnomsorg, den barnomsorg som var och en väljer. Vi tror inte att man vare sig genom lagstiftning eller genom politiska beslut kan bestämma vad människor skall välja. Den kritiken kommer från alldeles fel håll. Beträffande detta har vi tre borgerliga partier ett gemensamt synsätt. Det vi diskuterar är hur vi skall komma fram till ett gemensamt förslag i framtiden. Och vi har framtiden för oss, var helt säker på det! Familjerna vill bestämma själva, de vill inte överlåta till politiker att bestämma och lagstifta. Det leder inte till att familjen får välja vilka beslut den skall fatta. Familjerna är olika. Vi kan inte tala om Sveriges barnfamiljer som ett kollektiv. Det är absolut inte på det sättet.
Herr talman! Det var både stort och smått i en väldig röra, måste jag säga. Jag trodde att jag i någon debatt skulle slippa att dra in hela den östeuropeiska demokratiseringsprocessen. Men det verkar inte finnas en enda fråga där den inte får plats. Jag kanske skulle ha sagt i mitt inledningsanförande att jag är väl medveten om vad som har skett där, jag tycker att det är väldigt bra, jag tycker att det är bra med demokrati och vi har alltid tyckt det. Jag skulle kanske ha dragit den litanian. Jag trodde att jag skulle slippa det nu. I alla fall är det så här, Ingrid Hemmingsson, att så länge det inte finns full behovstäckning, så länge man inte kan välja barnomsorg om man vill ha det, finns det heller ingen valfrihet. En majoritet av barnfamiljerna i landet Sverige har uttryckt en absolut vilja att ha en kommunal barnomsorg. Den existerar inte i dag. Jag tycker att vi skall se till att det finns full behovstäckning innan vi börjar tala om alternativa lösningar. De alternativ som har presenterats hittills, t.ex. Uppsalamodellen, som plötsligt genom ett trollslag skulle lösa alla problem -- korta köerna, vara billigare och bättre och Gud vet allt hur det skulle bli -- har visat sig vara en stor miss. Man säger i Uppsala där man började att det är för dyrt. Det gav inte alls det resultat som man tänkte sig. Det gjordes en räkning i Stockholm. Man trodde först att man skulle få en mängd intresserade människor, men det fick man inte alls. Det var inte alls någon bra lösning. Så länge som vi har en situation där det faktiskt är fullt med ensamstående föräldrar som måste arbeta vare sig de vill eller ej -- och som dessutom vill arbeta --, fullt med barnfamiljer där det krävs två inkomster för att över huvud taget kunna klara sig, måste man ju se till det här behovet först, innan det kan bli något tal om valfrihet. Hemmafruarna, eller vilka det nu är som Ingrid Hemmingsson talar sig så varm för, löser kanske problemen ändå, men vi måste tänka på alla dem som står i kö och som tvingas vara hemma fast de vill och måste arbeta, eftersom de vill leva det här hela livet som vi talar om -- att både vara förälder, att ha ett yrkesliv, att ha tid att engagera sig också i samhällslivet och att gå på bio, kanske på teater, eller på ett politiskt möte. Det gäller tiden att göra detta: Var förvissad om att barnen har det bra när man inte är med dem. Vi anser att det är de här kraven som bör tillfredsställas först, innan vi tänker oss lösningar där fruarna är tillbaka vid spisen. De som tycker att det är bra får väl välja den vägen. De kan kanske lösa problemen ändå.
Herr talman! Återigen talade Gudrun Schyman litet föraktfullt om fruarna tillbaka vid spisen, men det är faktiskt så att man tvingas vara hemma i dag, därför att den politiska planeringen inte fungerar. Vi kan alltså inte erbjuda barnomsorg till dem som önskar sådan. Vore det full valfrihet och tilläts föräldrarna själva att vara med och bestämma barnomsorgen, skulle man inte ha de här köerna. Dessa är ju en effekt av att vi har en planekonomi. Besökare i vårt land brukar säga att man i Sverige har socialiserat familjen i stället för företagen. Det är precis det som har hänt. Gudrun Schyman har vänt på alltihop. Vänd på nytt och ge människorna möjlighet att själva fatta beslut, fördela barnomsorgsstödet till barnen! Då tror jag att det blir mängder med lösningar som vi i denna debatt inte kan föreställa oss, därför att människor är så olika. Sedan sade Gudrun Schyman: Valfriheten får vi ta senare. Men det är ju den som skall göra det möjligt att få bort kön. Därefter sade Gudrun Schyman att jag tog upp smått och stort i en väldig röra. Ja, jag tycker faktiskt att det är på tiden att börja tänka friare, med hänsyn till människors möjligheter. Vi får inte hela tiden ramla i fällan att alltid tänka på hur man skall begränsa människornas möjligheter. Det är precis det som debatten går ut på. Därför är det så viktigt att vi har den här debatten i kammaren. Det är verkligen inte fråga om någonting som vi skall göra upp om någon annanstans. Det är här vi skall avgöra vilket system som vi skall ha i framtiden. Jag tycker att det här är en mycket viktig debatt och anser att den skall fortsätta. Det här bör som sagt inte bli den enda gången.
Herr talman! Även jag tycker att vi skall debattera här i kammaren, men jag anser att det är litet onödigt att diskutera vad de borgerliga partierna möjligen är överens om eller inte överens om när det gäller ett förslag som lades fram för ett år sedan. Jag tror inte att folk är så intresserade av att få veta hur det förhåller sig med den borgerliga enigheten i frågan. För min del tror jag att människor i dag är intresserade av hur de skall kunna få en barnomsorgsplats.

Det är sådana frågor som är aktuella i dag, eller när får jag plats på daghemmet eller hos dagmamman, hur skall jag göra för att komma snabbare fram i kön, vem skall vara hemma när vi inte har barnomsorg? Det är ju ett evigt pusslande och ett stort ekonomiskt problem. Sedan går det ju bra att tala om att man skall tänka fritt, framåt och högt, men realiteten är ju den att de flesta småbarnsföräldrar i dag har problem med att över huvud taget få barnomsorg. Många har problem med att klara det hela ekonomiskt, och många har problem när barnomsorgen inte fungerar, för då måste man rycka in själv och vara hemma från arbetet med påföljd att det blir en mängd trassel. Detta är ju de ekonomiska och faktiska realiteterna. Man kan ju inte bara önska bort detta, därför att man vill tänka fritt. Jag väntade mig bara att jag skulle få höra att EG medlemskapet skulle lösa barnomsorgsfrågan. Ungefär så låter nämligen argumentationen. Framåt, bortom, någonstans -- bara inte här och nu.

Herr talman! Mitt i denna litania över barnomsorgen känner jag att jag måste få säga något positivt, för det var väldigt vad det har varit sorgesamt. Det gläder mig att socialutskottet kunde enas om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna utskottets åsikt om föräldrautbildning. I alla sammanhang måste barnets rätt komma i första rummet, eftersom ett samhälle som i första hand planerar och tänker på sina barn också är ett gott samhälle för alla andra. Den fysiska omvårdnaden av barn är ganska god i vårt samhälle, men den psykiska miljön är inte alls lika god. Man kan tänka på TV och videovåld, för litet samvaro med föräldrarna, och över huvud taget våld mot barn. Det är därför som vi vill ha sex timmars arbetsdag -- så att man hinner med barnen. Barnens situation i vårt samhälle måste i det hänseendet förbättras radikalt. Barn måste få känna att de behövs. Barnens rätt till sina föräldrar, barnens rätt till en lugn och trygg uppväxt måste prioriteras. Vi måste tala om barnens rätt till barnomsorg, inte föräldrarnas rätt till barnomsorg, inte samhällets och arbetsgivarens rätt till barnomsorg. Jag har sagt det tidigare. Det gäller barnens rätt till barnomsorg. Det innebär egentligen att föräldrarna skall vara uppmärksamma på vad som är nödvändigt för att ett barn skall utvecklas till en harmonisk människa, inte bara till en effektiv arbetare. Vad jag talar om nu är egentligen utbildningen av föräldrarna. Vi föreslår i vårt socialpolitiska program att kommun, landsting och försvar i samverkan skall erbjuda en föräldrautbildning till medborgarna. Den kan inledas i samband med värnplikts-, civilförsvars och samhällstjänstgöringen. Då når man nästan alla människor i aktuell ålder samtidigt som en utbildning i att vårda och värna liv vid denna tidpunkt ger ett värdefullt perspektiv på den militära utbildningen. Vi vill också i alla skolformer utöka undervisningen om barn, hem och samlevnad. Föräldrautbildning vid mödravårdscentraler och barnavårdscentraler bör intensifieras. Trots att ett allt större antal professionella människor nu tar hand om våra barn får föräldrars kunskaper och erfarenheter inte nedvärderas, så att föräldrarna känner sig inkompetensförklarade, men detta förutsätter att föräldrarna på grund av att de har kunskap också har ett gott självförtroende. Vi hoppas nu att regeringen lägger fram förslag på hur en sådan föräldrautbildning skall kunna utformas och genomföras. Det gläder oss att utskottet har lyckats. Miljöpartiet yrkar bifall till mp-motion So605 i reservation 4, som går ut på att kommunerna skall ges ekonomisk möjlighet att själva välja de former av barnomsorg som de vill skall finnas inom kommunen. Vi vill att en kommitté för översyn av statsbidragen skall utses som utformar ett system för varierande former av barnomsorg. Vi vill inte att det skall finnas former av barnomsorg vars syfte är att vara vinstgivande. Av denna anledning kan miljöpartiet de gröna inte stötta verksamhet typ Pysslingen. Däremot är vi positiva till att ge statsbidrag till personalkooperativ inom barnomsorgen. Därför yrkar jag bifall till reservation 5, som bl.a. Vi yrkar alltså bifall till miljöpartimotionen So631 yrkande 2, delvis, om vår familjepolitik i den del som bl.a. behandlar statsbidrag till alternativa former av barnomsorg. I den motionen vill vi att statsbidrag också skall utgå till personalägda och föreningsdrivna daghem med samma belopp som till kommunala daghem. Men barnomsorg sker ju också i hemmet. Har alla som vill möjlighet och råd att ta ut den föräldraledighet som föräldraförsäkringen ger? Gudrun Schyman var inne på detta, om man har råd att vara hemma, om man kan vara hemma. Vi anser att ersättningen enligt föräldraförsäkringen är orättfärdig, på så vis att ersättningen spänner över allt för stora belopp, från 60 kr. per dag upp till 550 kr. för de mest högavlönade. I motionen talar vi om ersättningsnivån inom föräldraförsäkringen. Den nuvarande ersättningen är helt propotionell mot inkomsten upp till ersättningstaket, som är 222 700 kr. för 1990. Det är 7,5 gånger basbeloppet. Miljöpartiet vill verka för ett samhälle med mindre inkomstspridning än i dag. Ersättningen inom föräldraförsäkringen vill vi skall utgå med 70 % av inkomsten för den del som överstiger 133 650 kr. nu 1990. Det betyder 4,5 gånger basbeloppet. För den del av inkomsten som ligger under denna gräns skall ersättningen inte förändras mot vad som gäller i dag, dvs. den skall vara 90 %. Det här skulle kunna förhindra att de svaga grupperna i samhället drabbas ekonomiskt på det viset att de inte tycker att de kan utnyttja den tid för barnen som föräldraförsäkringen ger, därför att 60 kr. per dag är alldeles för litet när man skall vara hemma. Jag vill också tala för reservation 9 som innefattar miljöpartimotionen 631 yrkande 1. Den innebär att en dagbarnvårdare skall få räkna in egna barn i underlaget för sin verksamhet som dagbarnvårdare. Det anser vi vara rätt. Jag vill också nämna att miljöpartiet yrkar bifall till vänsterpartiets motion So639 som handlar om samisk barnomsorg. Den finns i reservation 27, och vi tycker att den reservationen är bra. För övrigt stöder jag självfallet våra övriga motioner som behandlas i betänkandet, även om jag inte har för avsikt att votera om dem.

Herr talman! Förskolan är en omistlig del i dagens samhälle. Dess första och viktigaste uppgift är att ge alla barn grundläggande kunskaper och erfarenheter inför vuxenlivet. Våra barn måste få bästa möjliga förutsättningar att växa upp. Dess andra uppgift är att ge en trygg och god omsorg till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Riksdagens beslut 1985 om ''en förskola för alla barn'' var en bekräftelse på insikten om förskolans stora betydelse för barn och föräldrar i vårt land -- och en viktig politisk prioritering. 1980 fanns det drygt 210 000 barn i daghem och familjedaghem. 1989 hade antalet växt till 356 000, nästan 150 000 platser hade tillkommit under nio år. Målet, en förskola för alla barn, hade varit uppnått i juli 1989 om de prognoser som låg till grund för riksdagsbeslutet 1985 hade slagit in. I stället har vi upplevt en utveckling som kommit alla prognoser på skam. Vi kan börja med att titta på Sveriges kvinnor. Förutom att den kvinnliga förvärvsfrekvensen ökat och snart ligger på männens nivå har kvinnornas arbetstider utökats kraftigt. Antalet kvinnor med barn som arbetar mer än 26 timmar per vecka har fördubblats under 80-talet. Antalet kvinnor med barn som övergått till heltidsarbete har mer än fördubblats. Detta har i sin tur ökat efterfrågan på barnomsorg generellt men också efterfrågan på barnomsorg under kvällar, nätter och helger. 1988 och framför allt kvinnor som hör till LO. Nästa stora förändring är det höga födelsetalet, ett av de högsta i västvärlden, 2,1. Kopplingen mellan hög förvärvsfrekvens och högt födelsetal är helt unik och vittnar både om trygghet, framtidstro och tilltro till den svenska välfärdspolitiken, som gör kombinationen barn och arbete möjlig. I siffror betyder det höga födelsetalet att under prognosperioden 1983--1990 föds det 89 000 fler barn än beräknat. En annan viktig förändring under 80-talet, kanske inte lika känd som de tidigare nämda, är den stora minskningen av s.k. informell omsorg, i form av släktingar, grannfru, privat dagmamma osv., ibland nödlösningar i akuta situationer till men för barnens trygghet. Antalet barn med den typen av omsorg har minskat med 100 000 på tio år. Denna avprivatisering är också en konsekvens av den höga kvinnliga förvärvsfrekvensen. De grupper av kvinnor som stått för den informella omsorgen förvärvsarbetar numera. Men avprivatiseringen hänger också ihop med den sista stora förändringen som jag vill ta upp, nämligen attityden till barnomsorg. Dagens föräldrar ser det som självklart att det skall finnas en daghemsplats till deras barn när de skall börja arbeta efter föräldraledigheten. Insikten om förskolans betydelse för barns utveckling har spridit sig långt utanför de privilegierade grupper som pläderade för barnträdgårdar vid seklets början. Barnomsorg är en rättighet att få och en skyldighet för samhället att tillhandahålla -- så resonerar de flesta föräldrar. Herr talman! Hur går det då med målet? Frågan diskuterades här i kammaren senast i förra veckan. Aktionsgruppen för barnomsorg fick som bekant regeringens uppdrag i våras att kartlägga situationen i kommunerna och göra en bedömning av när målet, en förskola för alla barn, skulle uppnås. Förutom studiebesök i nära trettio kommuner uppdrog aktionsgruppen åt statistiska centralbyrån att göra en enkät som gick ut till landets 284 kommuner. 238 kommuner svarade. Bortfallet var så litet som 17. 74 % av kommunerna svarade att de kommer att uppnå eller nästan uppnå målet 1991. Det gäller då heldagsomsorgen i daghem och familjedaghem. En bearbetning av materialet har också gjorts för att få fram olika samband, t.ex. mellan politisk majoritet, skattesats, kvinnlig förvärvsfrekvens och typ av kommun i förhållande till barnomsorgsutbyggnad. När det gäller politisk majoritet i kommunerna visade det sig att en större andel av kommuner med socialistisk majoritet bedömde sig kunna klara 90-- 100 % av efterfrågan på daghem och familjdödaghem än de med borgerlig majoritet, medan en större andel av dessa kommuner angav att de skulle klara deltidsförskolan för 4--6-åringar och öppen förskola. Kommuner med varken socialistisk eller borgerlig majoritet är allra mest pessimistiska när det gäller både daghem öppen förslola. Aktionsgruppens slutsats är att det behöver tillkomma ca 75 000 platser under åren 1990, 1991 och 1992 varav ca 20 000 bedöms kunna tillskapas genom verksamhetsförändringar och effektiviseringar utan att kvalitetskravet åsidosätts och ca 55 000 genom nya platser. Nu visar kommunernas egna siffror genom de preliminära statsbidragsansökningar som skickats in till socialstyrelsen för 1990 på drygt 30 000 nya platser i heldagsomsorg. Vi kan med glädje konstatera att kommunerna satsar stort på att klara målet 1991. Skulle dessa siffror vid årets slut visa sig vara helt riktiga, innebär det att en stor del av de platser som aktionsgruppen räknade med skulle behövas i nyproduktion tillkommer redan under Vi står alltså mycket nära målet om en förskola för alla barn. De senaste decenniernas kanske viktigaste sociala reform är snart genomförd till glädje för alla barn, föräldrar och vårt samhälle. Vad händer då? Jo, då kommer förslag som, om de genomfördes, mycket allvarligt skulle hota den fina förskola vi gemensamt byggt upp i vårt land, en förskola som väcker både beundran och respekt utanför landets gränser. De borgerliga partiernas förslag går ut på att de statliga och kommunala bidragen till barnomsorgen i varierande grad skall avskaffas och i stället delas ut till föräldrarna, som i fortsättningen skulle köpa barnomsorg på någon sorts barnomsorgsmarknad. Nog är det konstigt att uppleva den typen av förslag i ett läge då dagens föräldrar i allt högre grad ser en daghemsplats som en självklarhet, och då i första hand i kommunala daghem i närheten av hemmet. Förslagen skulle slå mycket hårt mot daghemmen. Statsbidraget till barnomsorgen är den ekonomiska förutsättningen för kommunernas planering. Att ta bort detta, innebär att man rycker undan grunden för kommunernas möjligheter att tillgodose föräldrarnas efterfrågan på daghemsplatser. Hur kan ni som borgerliga partier, ni som säger er slå vakt om föräldrarnas valfrihet, lägga fram förslag som omöjliggör just det ni säger er arbeta för? En närmare granskning av era förslag visar dessutom att även om det skulle finnas daghemsplatser att efterfråga, kommer de flesta föräldrar inte att ha råd att ha sina barn där. Vi har ju redan tidigare i dagens debatt haft en diskussion just om avgifternas storlek. Detta är ungefär vad man kan säga om dessa förslag i klump. Egentligen är ni numera bara överens om att slå mot den kommunala barnomsorgen, men ni är helt oense om vad som skall komma i stället. Det är en mycket märklig situation som uppstått i dag. På möten, presskonferenser, i tidningsartiklar och i dagens debatt anklagar ni varandra för att bl.a. ha övergett den gemensamma borgerliga linjen om vårdnadsbidrag på 15 000 kr. Men i utskottet har enigheten om ett vårdnadsbidrag nödtorftigt överlevt fram till dess reservationstexten skrevs. I de borgerliga partiernas reservationer till det betänkande vi i dag diskuterar finns inte de nya förslagen om ''barnomsorgspeng'' med annat än som markeringar. Uppbrottet från en gemensam borgerlig linje framgår av de skilda motivreservationer som behandlar direkt ekonomiskt stöd till föräldrarna, vilket föreslås i centermotionen 607. Den paradoxala situationen har uppstått att moderaterna och centern nästa onsdag tänker rösta nej till sin egen idé om barnomsorgspeng. Hur kan det bli så? Har ni inte bestämt er för vad ni tycker? I helgen blev förvirringen ännu större, då Bengt Westerberg i Västerås återigen kallade moderaternas förslag för en jättelik kvinnofälla och samtidigt manade till borgerlig enighet, varpå moderaterna i söndags höll presskonferens och reducerade sitt förslag om barnomsorgspeng på 40 000 kr. till s.k. ''reformstrategi'', utan att nu nämna vare sig tidpunkt eller belopp. Vi har också i dagens debatt hört att avsikten med den s.k. barnomsorgspengen är att få fram alternativ barnomsorg. En helt oinvigd person skulle av den debatt mina borgerliga kolleger för, lätt förledas att tro att föräldrar i Sverige först och främst vill ha sina barn i daghem som drivs kommersiellt, sedan i fallande skala i svenska kyrkans daghem, i föräldrarnas företags daghem, i trefamiljssystem och i andra typer av icke närmare definierade alternativ. Men kartan stämmer inte med verkligheten. I den senaste barnomsorgsundersökningen, då 100 000 föräldrar tillfrågades, uppgav 85 % att de önskade plats i kommunala daghem, 8 % i familjedaghem och 7 % i s.k. alternativ barnomsorg. Ni som är så marknadsinriktade, varför gäller det inte den här typen av marknadsundersökningar? Däremot tycker jag att det är bra om vi får en seriös debatt om alternativen i barnomsorgen, som t.ex. föräldrakooperativ som startas därför att föräldrarna anser att det är en bra form av barnomsorg för deras barn. Annan pedagogik -- Waldorf, Montessori, Freinet -- är spännande och kan på olika sätt stimulera den kommunala barnomsorgen, bl.a. via gemensam fortbildning. Ideella organisationer -- våra folkrörelser -- kan ge nya dimensioner åt barnomsorgen. Det handlar om att stödja och ta till vara det som kan tillföra hela förskolan kraft och stimulans. I dagarna har också regeringen lagt fram sin proposition om personalkooperativ, vilken ger möjligheter för den personal som vill göra en egen satsning. Alternativen behöver stöd för att utvecklas, och i det sammanhanget är läget i kommunerna mycket olika. Men en sak är viktig för oss socialdemokrater när vi diskuterar s.k. alternativ barnomsorg, nämligen att den inte får bli lösningar som påtvingas de föräldrar som i första hand vill ha sina barn i kommunala daghem. Herr talman! Med en borgerlig barnomsorgspeng blir synen på förskolan som en del i den generella välfärdspolitiken helt förändrad. Låt mig bara någon minut stanna vid frågan varför vi socialdemokrater ser så allvarligt på förskolan som en del i den generella välfärdspolitiken. Barn och ungdom utgör ingen enhetlig social eller kulturell grupp i vårt svenska samhälle. Familjebakgrund, social, etnisk och religiös tillhörighet samt kön skapar stora skillnader. Över 300 000 barn i Sverige har invandrarbakgrund. Invandrare och flyktingar berikar vårt samhälle med sin kultur och sina traditioner. Den kulturella bakgrunden är en omistlig del av varje människas identitet. Dit hör mångfalden av de värden och traditioner som finns i varje samhällsbildning. Samtidigt kan kulturella skillnader bädda för främlingsfientlighet och rasism. En förskola och en skola för alla barn är en viktig basresurs för både integration och bevarande av kulturella olikheter. Det är mycket angeläget att barnomsorgen ger utrymme för och stödjer väsentliga delar av invandrar och flyktingbarnens kultur. För gruppen barn med behov av särskilt stöd är den kommunala barnomsorgen en stor tillgång. Statsbidraget är utformat så att en viss andel skall gå till dessa barns behov av extra insatser. Till detta lägger kommunerna ytterligare pengar för att kunna minska på barngruppernas storlek, anställa assistenter till enskilda barn, bygga allergisanerade dagis, osv. En sammanhållen barnomsorg som ges till alla barn på lika villkor är en garanti för att dessa barn får det stöd de behöver utan att pekas ut eller särskiljas. Herr talman! Den svenska förskolan har en fin pedagogisk tradition att utveckla vidare. Den bygger på en helhetssyn och söker utveckla alla sidor hos barnet. Mötet med våra förskolebarn är samhällets viktigaste och mest avgörande kontakt med sina framtidsmedborgare. Det är i det mötet vi kan ge barn chansen att ta vara på sina utvecklingsmöjligheter och bli kreativa, livsbejakande vuxna. Avslutningsvis kan jag konstatera att det inte finns någon gemensam borgerlig familjepolitik, även om ni låtsas det i reservation 1. Det finns helt enkelt inget borgerligt alternativ i familjepolitiken. Det blir en stor uppgift för oss socialdemokrater att driva de familjepolitiska frågorna vidare och avslöja vilken politik eller snarare vilken brist på alternativ som ni står för. Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 2 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan inte förstå varför samtliga som ivrar så för att vi skall ha en full behovstäckning år 1991 är livrädda för att lagstifta om detta när man nu ser att det inte går att uppfylla detta mål med mindre än att sådan lagstiftning sker. Såvitt jag förstår är det den vägen man måste gå för att det skall hända någonting. Var finns i dag kritiken hos socialdemokraterna mot sakernas tillstånd och ansvaret för att det ser ut som det gör, Maj-Inger Klingvall? Den beskrivning jag gav av verkligheten i mitt första inlägg stämmer. Jag vet det, och jag tror att också Maj-Inger Klingvall vet detta. Hur har man tänkt sig att rekrytera all den nya personal som kommer att behövas om vi skall få den fulla behovstäckningen? Hur har man tänkt att behålla den personal som finns i dag? Hur har man tänkt att behålla kvaliteten inom barnomsorgen? Hur skall man ha det med öppettider, personaltäthet, taxor osv.? Det pågår nu en nedrustning inom kommunerna som dessutom till stor del är ett resultat av den ekonomiska och skattepolitiska uppgörelse som socialdemokraterna och folkpartiet har träffat. Man ser vilka effekter det har på barnomsorgen i dag. Vi vet vilka som har svårast att klara sig utan barnomsorg och vilka som inte har möjlighet att utnyttja en 9--16-barnomsorg. Vi vet vilka som inte har råd att betala 2 000 kr. i månaden för barnomsorgen. Vad har man tänkt göra åt att många kommuner i dag försöker att lösa behovstäckningen genom att utesluta barn under ett och ett halvt års ålder från barnomsorg och ställa dessa föräldrar och barn om inte på gatan så åtminstone i köket och i kön på socialbyrån för att lyfta socialbidrag? Detta kan väl ändå inte vara ett bra exempel på ett utbyggt välfärdssamhälle, vilket vi ju säger att vi har i Sverige? Den beskrivning som Maj-Inger Klingvall gjorde var mycket väl formulerad och mycket förhoppningsfull, men den stämmer inte överens med verkligheten såsom den ser ut i dag. Om detta var de fromma förhoppningarna, tycker jag att vi nu kan ägna resten av debattiden åt att ta oss an de faktiska problem som finns i dag.
Herr talman! Jag vill först invända mot Maj-Inger Klingvalls historiebeskrivning där hon på ett raljant sätt försöker beskriva det som hon uppfattar som en stor oenighet mellan de borgerliga partierna. Vi står fast vid reservation 1 till det betänkande som nu behandlas. Det vi diskuterat är hur vi ser på framtiden med anledning av de kommande partistämmorna. Det finns inte en enda princip i vår trepartimotion som vi har gått ifrån. Det vi diskuterar är hur snabbt man skall gå fram för att öka rättvisan och valfriheten och frågan om avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader skall gälla upp till 15 000 kr. eller mer. Alla andra principer står fast. Jag kan faktiskt i dag hålla med Gudrun Schyman på en punkt, och det är när hon säger att Maj-Inger Klingvalls beskrivning inte stämmer med verkligheten. Det håller jag med om. Maj-Inger Klingvall talar om att när vi nu har genomfört barnomsorg till alla, och det låter som om det skulle vara klart i morgon, kommer man från borgerlig sida och hittar på andra förslag. Men det är faktiskt inte så det förhåller sig. Det finns i dag en brist på barnomsorg, köer och problem för föräldrar. Den historiebeskrivningen kan man också invända emot i allra högsta grad. Något som jag verkligen studsade till inför var det Maj-Inger Klingvall sade i början av sitt anförande om den informella omsorgen, dvs. där farmor, mormor, släktingar eller dagmammor tar hand om barnen. Den barnomsorgen har minskat, och det var hon så glad för eftersom den typen av omsorg är till men för barnen. Vem bestämmer vad som är till men för barnen? Är det politikerna som skall tala om detta? Vem är det som säger att det är fel på den kvaliteten på omsorg som mormor, farmor, anhöriga och dagmammor kan ge? Det är föräldrarna som har rätt att välja, och det valet skall inte styras av politiker. Just denna formulering säger allt om socialdemokraternas ambitioner. De är fullständigt ointresserade av alternativ, eftersom de själva vill styra. Maj-Inger Klingvall säger att alla vill ha kommunala daghem. Dagens föräldrar ser det som en självklarhet. Det är självklart att de gör detta eftersom de inte erbjuds något annat. De allmännas stöd går till dem som utnyttjar kommunala daghem. De som väljer något annat får 0 kr. Där ligger knuten.
Herr talman!

Maj-Inger Klingvall säger att det självfallet skall finnas daghem. Men fortfarande måste man t.ex. i Stockholm vänta två tre år för att få en plats på daghem för sina barn, åtminstone på vissa håll. Varför skall man låta det gå sju år innan man tillåter personalkooperativ? Varför skall fem år gå innan man tillåter föräldrakooperativ? Varför inte i stället göra som vi centerpartister föreslår, nämligen tillåta barnomsorg som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och som efterfrågas av föräldrar? Den omjämlika fördelningen av barnomsorgsresurserna borde oroa socialdemokraterna. Barnomsorgen utnyttjas i mycket hög grad av hög och medelinkomsttagare. Det finns stora grupper bland de LO-anslutna som nästan inte får någon del av dessa resurser i dag. De skulle gynnas av det system som vi nu diskuterar inom vårt parti. Vårt förslag skulle också möjliggöra införandet av sextimmarsdag för just småbarnsföräldrar. Sedan hänvisade Maj-Inger Klingvall till en undersökning som hade gjorts om alternativ och som hade givit ett mycket negativt resultat. Det beror naturligtvis -- det är en gammal regel -- på att som man ropar får man svar. Jag skall bara anföra ett exempel från Malmö. Där startades för något år sedan ett daghem med nära anknytning till svenska kyrkan. Första tiden hade man svårt att fylla de 15 platserna, men nu, något år efteråt, står 100 barn i kö, och det diskuteras att starta fler sådana daghem i Malmö. Detsamma är förhållandet på olika platser i landet. Samma sak gäller många andra alternativ, inte minst t.ex.

Herr talman! Jag är positiv av mig, Maj-Inger Klingvall, men det finns enligt vad jag förstår större problem inom barnomsorgen än vad socialdemokraterna i dag vill göra gällande här i kammaren. Jag vill fråga: Är det sant som Daniel Tarschys sade -- är det 50 000 barn som saknar en plats inom barnomsorgen? Det är ju i så fall ett stort problem. Det är faktiskt såvitt jag kan förstå ett mycket stort antal barn. Hur skall man lösa det? Hur gamla måste barnen bli innan de får åtnjuta den stimulans som ett bra daghem kan utgöra? Min fråga är alltså: Är det sant att det finns 50 000 barn som står och väntar?

Herr talman! Först några ord till Daniel Tarschys. När det gäller barnomsorgsavgiften och hur den används vill jag bara påminna om att folkpartiet, om jag inte minns fel, motsatte sig den höjning som vi beslutade om och som trädde i kraft den 1 januari i år. Den innebar en ökning reellt med ytterligare Med de 30 000 nya platser som kommer 1990 innebär det att ungefär 1 miljard kommer att tas från de pengarna. Självfallet skall det finnas plats för barn under 18 månader -- det sades ju i beslutet från 1985, som folkpartiet också stod bakom. Enligt de erfarenheter jag har fått av resorna runt i kommunerna är det här en fråga som är mycket viktig. Man säger från kommunsidan att man inte kan förändra inställningen när det gäller barn under 18 månader. Vi har också i aktionsgruppens rapport beräkningar som gäller barn under 18 månader och deras behov av omsorg. Till Gudrun Schyman vill jag säga att jag tycker att frågan om lagstiftning är viktig. Jag utgår ifrån att regeringen följer den socialdemokratiska partikongressens beslut om att pröva frågan. När det gäller läget i barnomsorgen i övrigt vill jag hänvisa till de överväganden som vi har gjort i aktionsgruppen ett antal viktiga i fråga om förutsättningar, framför allt när det gäller personal men också när det gäller effektivisering, ekonomi och lagstiftning. Ingrid Hemmingsson lyssnade inte på vad jag sade. Jag sade att nödlösningar i akuta situationer ibland är till men för barnens trygghet. Till skillnad från Gudrun Schyman är jag mycket intresserad av att få ett klarläggande av var de borgerliga partierna står när det gäller familjepolitiken. Inte nog med att ni är oense sinsemellan -- ni är också oense inom partierna. Ulla Tillander vill jag fråga: Jag läste en intressant artikel i Dagens Nyheter som var undertecknad av representanter för partistyrelsen, partiprogramgruppen, kvinnoförbundet och studentförbundet. Där skrev de: Vi kan se framför oss en marknadsföring som gör allt för att locka till sig just våra barn, men vi befinner oss långt ifrån en sådan situation i dag att det står barnomsorgsproducenter på kö. Makten ökar inte bara för att ett statsbidrag går via föräldrarnas bankkonto till ett daghem i stället för via kommunen. Det finns en risk för att förslaget endast innebär att resurserna skickas runt i systemet. -- Det är helt andra slutsatser än de Ulla Jag tycker att det här med folkpartiet är intressant: Skall ni ha peng eller inte? Bengt Westerberg angriper i tal efter tal moderaternas och centerns barnomsorgspeng, men till folkpartiets landsmöte har ni ett förslag om att det skall införas en peng. Hur skall den pengen se ut? Jag har förstått att den skall behovsberäknas. Var skall den behovsberäkningen göras -- är det försäkringskassan eller socialförvaltningen som skall göra den? Skall vi ha en ny byråkrati av behovsberäknare? Den generella välfärden gäller uppenbarligen inte längre, utan in träder den behovsprövade!

Herr talman! Maj-Inger Klingvall minns mycket riktigt fel -- vi har inte motsatt oss några 900 milj.kr. i ökade statsbidrag. Vi har utgått ifrån att statsbidragen till barnomsorgen kommer att öka. Vi har aldrig röstat emot en enda krona i ökade statsbidrag. När jag ställde mina två frågor om de fem miljarder som har försvunnit och om socialdemokraternas inställning till barnomsorg för barn under 18 månaders ålder blev Maj-Inger Klingvall stum som en fisk. Det stiger inte ens upp luftbubblor ur munnen på henne. Hon har ingenting att säga! Det här, kan jag tala om, är inte sista gången jag ställer de frågorna. Gå hem och läs på nu och kom tillbaka med ett svar på båda de frågorna! Vi kommer inte att ge oss förrän vi har fått svar på dem. Hur det är med barnen under 18 månaders ålder är ju oerhört viktigt för en förfärlig massa föräldrar. Menar ni, Maj-Inger Klingvall, att det inte skall finnas någon möjlighet till barnomsorg för barn under 18 månader? Det är konsekvensen av den linje för utbyggnaden som ni följer. Det tycker jag självfallet är utomordentligt allvarligt, och det kommer jag självfallet att fortsätta att diskutera i andra sammanhang. Sedan skall jag be att få klargöra vår inställning till barnomsorgspengen, som har blivit litet missförstådd. Vad vi menar är att om föräldrarna önskar en annan form av barnomsorg än den kommunala, en annan form av barnomsorg som håller god kvalitet, skall de offentliga subventionerna följa med till den barnomsorgen. Det är i grund och botten samma tanke som finns i det gemensamma borgerliga förslaget -- det är ingenting nytt i förhållande till vad som sägs i det gemensamma borgerliga förslaget. Det innebär att det skall finnas en valfrihet, ett brett utbud av barnomsorg i olika former, och att de statliga subventionerna till barnomsorgen skall kunna följa med till den barnomsorg som föräldrarna anser vara den bästa för sina barn.
Herr talman! Jag vill instämma med Daniel Tarschys när det gäller de försvunna miljarderna. Jag ställde mig också frågan vart de har tagit vägen -- varför de inte har gått till det som de var ämnade för. Jag instämmer också i frågan hur det blir för barnen som är under ett och ett halvt år. Maj-Inger Klingvall säger att det skall finnas plats för dem och att man har den inställningen ute i kommunerna. Det har man inte alls, påstår jag. I flera kommuner fattar man beslut om regler för barnomsorg som säger att man inte skall erbjuda barnomsorg för barn under 18 månaders ålder. Hur tänker regeringen då göra med det -- skall man ingripa på något sätt och göra någonting åt det, eller skall kommunerna själva få fatta beslut om att göra på det sättet? Strider det då inte mot riksdagsbeslutet om full behovstäckning? Jag trodde att det gällde alla barn. Maj-Inger Klingvall hänvisar till aktionsgruppen, och det går naturligtvis bra att göra, men aktionsgruppen är ju inte regeringen. När regeringen inte är beredd att göra någonting åt det här blir man naturligtvis väldigt betänksam. Om man skall följa aktionsgruppens förslag om lagstiftning, som skulle träda i kraft år 1993, måste man då inte tala om det för kommunerna redan nu, så att de kan planera så att de verkligen kommer i kapp? Det menar vi att man måste göra. Vi inser också att det inte går för kommunerna att komma i kapp år 1991. Vi kan gärna ta tiden fram till 1993 som en ny planperiod, men man måste ge ordentliga besked till kommunerna som skall göra det här och framför allt till föräldrarna som skall planera sin framtid. Vi är många föräldrar som behöver veta hur det blir med barnomsorgsplatserna. Många som står i begrepp att skaffa sig barn undrar om det över huvud taget är möjligt. Många som i dag befinner sig i situationen att de inte har barnomsorgsplats och därför inte kan sköta ett arbete tvingas att leva på socialbidrag. Det är en absurd situation ute i kommunerna. Huvudansvaret för detta måste ändå regeringen och socialdemokraterna ha.
Herr talman! I sin iver att försöka finna skillnader mellan de borgerliga förslagen nämnde Maj-Inger Klingvall att partierna är oense inbördes. Vi moderater är fullständigt ense om att barnomsorgsstödet skall följa barnet. Det är det enda förslag som kan ge valfrihet för familjen och överföra besluten från politiker till familjerna. Jag tror också att de övriga partierna är ense om den principen, även om vi har diskuterat mindre skillnader. Jag vill komma tillbaka till uttrycken som Maj Inger Klingvall använde att vårt förslag rycker undan grunden för kommunal barnomsorg. Ja, det rycker undan grunden för den politikerstyrda barnomsorgen. Men det säger ja till något som är otroligt mycket viktigare, nämligen ja till föräldrarnas rätt att välja. Då kommer vi att få en flora av olika typer av barnomsorg. Det kan vara kommunal barnomsorg eller olika slag av privata alternativ. Kvalitetsfrågan har skymtat fram litet då och då, dvs. att det endast är politiker som kan garantera kvaliteten. Med vårt förslag menar vi att det skall finnas en grundkvalitet i barnomsorgen. Vi menar att det allmänna har möjligheter att se till att det blir en grundkvalitet i utbudet. Det var en punkt som jag inte hann avsluta tidigare. Det gäller frågan varför föräldrar väljer daghem. Det är inte för att alla bara vill ha det. Det är endast hälften av barnen som får någon del av barnomsorgsstödet som socialdemokraterna erbjuder. Det är hälften av alla barn i Sverige under skolåldern som får plats i kommunala daghem. De andra får noll kronor, därför att de står i kö eller vill välja andra alternativ t.ex. det kanske då som vill stanna hemma och ta hand om sina egna barn under en längre tid än vad föräldraförsäkringen har bestämt. Vad tänker socialdemokraterna göra åt denna stora orättvisa när man satsar 46 000 kr. per barn för hälften av familjerna, och de andra familjerna får noll kronor? Det är väl i alla fall en orättvisa som är så stor att det är ingenting att skryta med.
Herr talman! En representant för det socialdemokratiska partiet borde vara den sista att förvånas över att det kan finnas olika uppfattningar inom ett parti. Jag skulle fortfarande gärna vilja ha svar på de frågor jag ställde och veta hur Maj-Inger Klingvall ser på problemet med den orättvisa fördelningen av resurserna när det gäller barnomsorgen. Jag skulle också vilja ha svar på frågan vad man skall göra för att underlätta för ensamstående mödrar att kunna korta sin arbetsdag -- om de så önskar. Det är många som vill ha det för att barnen skall få vistas kortare tid på daghem. Vi i centern värnar om en utbyggd barnomsorg. Det är målet med vår politik. Vi är övertygade om att utbyggnaden kommer att gynnas av vårt förslag. Intentionen bakom vårt arbete är att man skall kunna förena yrkesverksamhet med den viktiga roll som det innebär att vara förälder. Under en stor del av livet, det må gälla man eller kvinna, betyder självfallet utbildning och yrke det mesta. Men för flertalet finns det en kortare tid i livet just när barnen är små då omsorgen om de egna barnen måste få spela en roll. Här anser vi i centern att det måste ske en prioritering med barnen i centrum som t.o.m. kan, om det så behövs, inkräkta på näringslivets och yrkeslivets absoulutaprioritet. Men detta blir mycket svårt med den socialdemokratiska modellen och den ekonomiska situation som den socialdemokratiska politiken försätter barnfamiljerna i. Man måste arbeta för att kunna försörja sig. Man måste arbeta heltid, och då kommer barnen i kläm. Båda föräldrarna tvingas att arbeta heltid för att över huvud taget kunna försörja sig.
Herr talman! Det kan inte vara lätt att försvara barnomsorgen när kraven från barnen är större än förmågan att tillfredsställa dem. Är det sant att 50 000 barn står i kö? Är det sant att regeringen försnillar en del av barnomsorgspengarna?

Herr talman! Först till Daniel Tarschys om arbetsgivarnas barnomsorgsavgifter. Jag har inte under den tid jag har suttit i riksdagen upplevt att folkpartiet, och nu också miljöpartiet, har lagt förslag om ett högre statsbidrag. Det är endast det som gör att man använder pengarna fullt ut. Vidare har vi de barnsom är under 18 månader. De flesta kommuner som aktionsgruppen besökte anser att det inte går att utestänga barn under 18 månader, även om riksdagsbeslutet talar om en rätt från 18 månaders ålder. Men denna rätt innebär inte att man får utestänga barn under 18 månader. Vi har pratat litet om målet 1991. Nu spurtar kommunerna inför 1991. Handen på hjärtat: visst fanns det borgerliga kommunalpolitiker som hoppades på ett regimskifte 1988, och som en konsekvens av det inte planerade någon barnomsorgsutbyggnad. Här har vi som fattade beslut 1985 en gemensam uppgift att skapa en förskola för alla barn. Jag hoppas Daniel Tarschys vid resor ute i landet noga följer vad som händer i borgerligt styrda kommuner både vad gäller planering och faktisk utbyggnad. Det gör vi socialdemokrater när vi besöker s-styrda kommuner. Jag har funderat mycket på vad ni vill med era förslag om barnomsorgspeng med udden riktad mot den kommunala barnomsorgen. Jag har förstått att det bl.a. bygger på att ni tycker att barnomsorgen i Sverige har alldeles för hög kvalitet. I en artikel i Dagens Nyheter den 5 Rydberg och Kerstin Åslund följande: ''Det ska inte hymlas med att systemet särskilt på sikt kommer att leda till billigare barnomsorg. Det kommer säkert att innebära mindre administration, enklare lokaler, lägre omkostnader för städning, mathållning, trädgårds och fastighetsskötsel, men också minskad personaltäthet.'' Per Unckel sade på en presskonferens i söndags att om det kommunala monopolet skulle brytas upp skulle kostnaderna sänkas med 20 %. Varför säger ni inte rent ut att barnomsorgen inte får kosta så mycket? Den skall bli billigare, men då blir det också en annan kvalitet. Barnen kan nöja sig med enklare lokaler, mindre personal och sämre mat. Till det säger vi socialdemokrater bestämt nej. Vi står fast vid den familjepolitik som innebär att barnomsorgen byggs ut till full behovstäckning utan att göra avkall på kvaliteten. Barnbidraget höjs i två etapper till 10 020 kr. Föräldraförsäkringen har högsta prioritet när den svenska ekonomin har kommit i balans. Det är en familjepolitik som bygger på föräldrarnas önskemål och som är bra för barnens utveckling och uppväxt.
Herr talman! Jag avser inte att fortsätta denna debatt. Jag tänker gå hem till mina övergivna barn. Men innan jag gör det vill jag tala om för Maj-Inger Klingvall att statsbidraget till barnomsorgen är ett förslagsanslag. Det får följaktligen överskridas om utbyggnaden tar fart. Det är självfallet vårt önskemål att utbyggnaden skall ta fart och att man skall använda alla de pengar som utgår när det hela tar fart. Vi har inte lagt någon som helst kapson på statsbidragen. Vi utgår från att de kommer att öka. Det enda jag har gjort i denna debatt är att stillsamt fråga vart de fem miljarderna har tagit vägen som ni socialdemokrater har tagit in för barnomsorgen men inte givit ut.
Herr talman! Vår strävan när det gäller barnomsorgen är en ökad valfrihet för föräldrar att få bestämma själva. Det är de som är beställare och konsumenter av barnomsorgens tjänster. Därför skall de också ha ett ekonomiskt inflytande över pengarna inom barnomsorgen. Det anser vi vara självklart. För min del är jag övertygad om att detta också kommer att leda till en rad nya, fräscha och utmärkta initiativ från olika håll. Det skulle medföra en islossning. Den stelbenthet och brist på fantasi som barnomsorgen i Sverige har kritiserats för och som också har medfört mycket höga kostnader skulle få en välgörande konkurrens på en ganska fri marknad, där det bästa skulle ha mycket lätt att fortleva och utvecklas. Således skulle det innebära en helt ny framtid för barnomsorgen.
Herr talman! Jag var på studiebesök i Maj-Inger Klingvalls hemkommun förra veckan och besökte då en förskola. Jag frågade just om man hade några barn där under 18 månader, men det hade man inte.

Herr talman! Såvitt jag förstår av Maj-Inger Klingvalls diskussion om pengar och kvalitét, förhåller det sig så att ju högre kostnader, desto bättre kvalitét. Men det är ett underligt sätt att mäta och det stämmer faktiskt inte. När man utgår från detta, sitter man fast i monopolets tänkande, att kostnaderna med en viss automatik alltid kommer att öka. Om man bygger ut en ensidig barnomsorg, är det självklart att kostnaderna kommer att öka. Vi moderater tror att föräldrar är kapabla att bedöma kvalitét. De är väldigt måna om sina barn. De föräldrar som inte klarar den biten behöver ändå hjälp. Föräldrar väger in olika saker i vad som är kvalité och de kan ha väldigt olika önskemål. I mitt inledningsanförande talade jag om att när föräldrar gör sin familjekalkyl, räknar de med andra saker som inte går att mäta i pengar. De gör olika prioriteringar beroende på vilka värderingar de har. Det är viktigt att sådana möjligheter ges. Jag tror att föräldrar är en garant för kvalitét.
Herr talman! Jag vill kommentera Anita Stenbergs inlägg. Hon hade varit i Norrköping och besökt en förskola. I Norrköping finns det inga begränsningar för barn under 18 månader att få plats inom barnomsorgen. Dessutom kommer Norrköpings kommun att fr.o.m. hösten 1991 införa en garanti för alla barn över 18 månader. Slutligen finns det ett samband mellan kostnader och kvalitét, Ingrid Hemmingsson.
Herr talman! Jag konstaterar till sist att Maj-Inger Klingvall icke med ett ord har kommenterat mina frågor som rörde dagens orättvisa fördelning av barnomsorgsresurserna och vad man skall göra för att underlätta för ensamstående mödrar att förkorta sin arbetsdag.

Herr talman! Kammaren kommer nu att behandla tre betänkanden från jordbruksutskottet. Betänkandena är ganska tunna till omfånget och jag vill lämna en förklaring att antecknas till protokollet om anledningen. Det beror på att utskottet har tillämpat en s.k. förenklad behandling. Bakgrunden är en diskussion som har förts mellan jordbruksutskottet och utbildningsutskottet om vad som kan göras för att minska arbetsbelastningen. Inom utskottet har partierna enats om att fristående motioner i princip skall sakbehandlas högst en gång under varje valperiod. På så sätt räknar utskottet med att det kommer att finnas utrymme för att varje ämnesområde skall kunna bli föremål för en mer fördjupad hantering inom en treårsperiod. Partierna är också överens om att de partier som så önskar kan utveckla sina partiskiljande ståndpunkter i särskilda yttranden. Herr talman! Vi hoppas att denna s.k. förenklade hantering även skall kunna bidra till bättre arbetsvillkor för kammaren. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dessa två betänkanden.